Fru talman! Thomas Bodström har frågat mig om jag avser att verka för att införa en gräns för sjöfylleri på 0,2 promille i enlighet med Rattfylleriutredningens förslag. Rattfylleriutredningen har under våren 2006 föreslagit en rad olika åtgärder som syftar till att öka möjligheterna att förebygga och bekämpa trafikonykterhet både till sjöss och på vägarna. Utredningen har bland annat föreslagit en nedre promillegräns på 0,2 promille för sjötrafiken men också andra åtgärder för att mer effektivt kunna bekämpa sjöfylleriet, till exempel en förstärkt roll för Kustbevakningen. Förslagen har remitterats fram till i början av hösten förra året. Förslagen är omfattande. Vissa är intimt förknippade med varandra. Det gäller till exempel förslaget att ge Kustbevakningen befogenhet att ingripa mot både sjöfylleri och rattfylleri. Andra förslag kräver eller kan kräva ytterligare överväganden. När det gäller just sjöfylleri är det redan i dag straffbart att till exempel framföra ett fartyg under påverkan av alkohol om det kan antas att man då inte kan utföra sin uppgift på ett betryggande sätt. Detta gäller oavsett promillehalt. Frågan om att införa en direkt nedre promillegräns kräver noggranna överväganden och kan ses tillsammans med andra typer av frågor med anknytning till sjösäkerheten. En sådan är hur ett eventuellt obligatoriskt förarbevis för förande av vissa större eller snabbgående fritidsbåtar skulle kunna utformas. Frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag tror, Beatrice Ask, att man tjänar på att berätta som det är. Det sker faktiskt en öppen diskussion bland borgerliga partier om frågan. Saken är att man inte är överens. Det är det som är orsaken till att man inte har kommit fram med ett förslag, ingenting annat. Allt är ju klart. Förslaget finns och är remissbehandlat sedan förra hösten. Det är bara att genomföra det. Det är bara att skriva en lagrådsremiss och en proposition. Hade man gjort det hade vi också haft en ny lag i sommar, när unga människor ska ut med snabbare båtar. Nu har man inte klarat av detta. Frågan har dragits i långbänk. Det är fullt förståeligt att man inte kan vara överens om allting om man är fyra partier i en regering. Men man ska vara ärlig och säga precis som det är: Vi är inte överens, och vi beklagar det. Be om ursäkt bör man kanske också göra med tanke på att allting är klart. Då tror jag att man skulle vinna i respekt. Det är inget tvivel om att alla tycker att det är en viktig åtgärd och att man måste komma till rätta med problemet. Det tycker förstås också regeringen. Har man då ett färdigt förslag är det klart att många blir väldigt besvikna när lagen inte kommer, vilket hade varit fullt möjligt. Jag ställer en enkel och konkret fråga: När kommer den nya lagen? Jag vet att allting är färdigt. Det är bara att trycka på startknappen. Det är bara att sätta ihop det här på ett par veckor, så har vi en lagrådsremiss och kan fatta ett beslut. Min enda fråga är: När kommer förslaget?
Fru talman! Allt är klart - det är bara att genomföra det, säger Thomas Bodström. Det låter som om Thomas Bodström är mer informerad än vad jag är. Det är alltid så att när man har omfattande regelförslag - och det är ett omfattande förslag som Rattfylleriutredningen har lämnat - så tar det tid. Det finns många uppfattningar och mycket att göra i arbetet. I flera av de här frågorna finns det mer än en uppfattning. Vi håller på och bereder de här ärendena därför att det är min bestämda uppfattning att man behöver arbeta mer intensivt för att bekämpa onykterheten till sjöss. Man behöver ha verktyg som fungerar, inte minst med tanke på att sjöpolisen i dag har ganska begränsade resurser efter de neddragningar som den förra regeringen beslutade om. Det här måste få ta den tid det tar. Min förhoppning är att vi någorlunda snart ska ha en lagrådsremiss som vi skickar ut och ett förslag som vi lägger på riksdagens bord. Det kommer att innehålla många olika förslag som är väsentliga. Frågor om reglerna för hur Kustbevakningen ska arbeta ska finnas med, men också frågor om rättighet att ta prover och annat som i dag inte finns färdigreglerat. Det är till exempel så att polisen inte får ta sållningsprov utan bara en viss typ av alkoholprov. Jag tycker att det är otroligt viktigt att slå fast att det redan i dag är tydligt att det inte är tillåtet att föra en båt onykter. Det finns ganska tydliga regler för vad som gäller på sjön. Det handlar om ett antal kriterier för när polis och andra kan och ska ingripa. Det är viktigt att alla medborgare har det klart för sig. Vad utredningen har tittat på är ytterligare detaljanvisningar. Dem får vi återkomma till när förslaget läggs på riksdagens bord.
Fru talman! Jag tackar justitieministern. Justitieministern säger att det finns olika uppfattningar i frågan. Det är politikerspråk och ska översättas med "djup splittring i frågan". Det är därför vi inte har ett färdigt förslag. Som sagt är det förståeligt när man är fyra partier. Moderaterna har alltid haft en viss egen inställning till alkohol. Den går igen på område efter område. Problemet är alltså att vi inte har en lag. Men allt var klart i höstas. Utredningen var klar för länge sedan. Remissinstanserna hade sagt sitt. Beredningen hade pågått på departementet. Vi ser en tydlig skillnad mellan en borgerlig regering och en socialdemokratisk regering. Hade den socialdemokratiska regeringen fått sitta kvar hade justitieministern - det hade nog inte varit jag i så fall - kunnat lägga fram förslaget om sjöfylleri i riksdagen. Vi ser vilka konsekvenserna blir av de grundläggande skillnader i synen på alkohol och den spänning och splittring som finns i den borgerliga regeringen. Det här är ingenting som jag bara står och säger, utan det är känt genom olika uppgifter som har förts fram, där splittringen har gestaltats. Detta är något djupt olyckligt, därför att denna lag hade kunnat rädda liv om vi hade haft den. Snabbare båtar och allt vildare sjöliv bland unga människor kostar. Därför behövs den här lagen. Jag vill att ni ska vara medvetna om att den yttersta konsekvensen av att man inte kommer överens är att man inte får denna lag. Det är ytterst kanske inte de som kör själva, utan de som drabbas av dem som kör fort och är berusade som får känna de mycket olyckliga konsekvenserna. Jag upprepar den fråga som jag ställde: När kommer förslaget? Lite mer specificering måste man kunna åstadkomma med tanke på att det har varit klart sedan i höstas. Det är inte bara jag som efterfrågar det här. Även bland annat Kustbevakningen och tullen har djupt beklagat att det färdiga förslaget inte har presenterats. Visst är det bra att man nu satsar på ökade resurser till polisen; det vill alla partier göra. Men det är lite märkligt att man tycker att det är så märkvärdigt när man har gjort det i ett års budgetproposition. Vi genomförde det i sex års budgetar. Det är sällan man hör någon vara särskilt stolt över att ligga under med ett-sex, men det hörde vi just Beatrice Ask vara. Men som sagt har vi inget emot att ni satsar på ökade resurser. Det har vi också velat. Det har också Vänsterpartiet, Miljöpartiet och alla andra partier velat. Det vi däremot inte har samma uppfattning om är hur viktig den här lagen skulle vara. Det som framför allt är skillnaden är att lagen hade genomförts om inte den borgerliga regeringen hade sjabblat bort detta. Ytterst ansvarig är faktiskt du, Beatrice Ask, som ska skriva under propositionen. Den hade funnits här om du hade klarat av arbetet. Det är det som är så djupt beklagligt. Därför ställer jag återigen frågan och hoppas på ett lite mer konkret svar denna gång: När kommer lagen? Kustbevakningen, tullen och andra som vistas ute på sjön vill få svar på den fråga de har ställt så länge. De är djupt olyckliga över sjabblet. När kommer lagen? När ska de kunna känna sig trygga?
Fru talman! Jag blir upprörd när en riksdagsledamot påstår att unga människor på fyllan kan köra snabba båtar hur som helst runt om i våra vatten. Så är det inte. Det är förbjudet att föra båt om man inte är nykter nog att klara av det. Dessutom hör det till saken att de stora snabba båtarna väldigt sällan är de båtar som ungdomar kör, utan det brukar vara vuxna i Thomas Bodströms ålder som har möjlighet att köra den typen av mycket dyrbara båtar. Det är lika illa om det är vuxna som kör i ett sådant tillstånd att de inte är sjösäkra och inte tar hänsyn till andra. Rattfylleriutredningens slutbetänkande kom så sent som i april förra året. Förslagen har remitterats fram till i höst. Att den nya regeringen inte säger ja och amen till allt som sades av den regering som Thomas Bodström ingick i är kanske inte så märkligt. Detta är ett omfattande förslag som har remitterats ut. I utredningen föreslås en rad olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten på land och till sjöss. Det handlar om att myndigheternas resurser ska användas effektivare i kampen mot trafiknykterhetsbrottslighet, och det handlar om att samordna arbetet med Tullverket, Kustbevakningen och polisen. Vissa förslag är intimt förknippade med varandra. Det gäller till exempel förslaget att ge Kustbevakningen befogenheter att ingripa mot både sjöfylleri och rattfylleri. Detta är en fråga som inte är helt enkel i alla dess delar. Jag menar att det inte är särskilt märkligt att det tar lite tid att bereda ett sådant ärende. Den konkreta fråga som Thomas Bodström säger sig vilja ha svar på är: Exakt när kommer lagförslaget att finnas på riksdagens bord och när ska lagen införas? Jag har nyss meddelat att vi håller på att bereda frågan. Jag hoppas att vi har ett förslag som kommer under våren. På det sättet kan vi ganska snart få besluten på plats. Det är det besked jag har att lämna i dag. Det viktiga är faktiskt att vi inte slirar på andemeningen om vad som gäller enligt svensk lag i dag. Det är inte tillåtet att köra onykter, definitivt inte med snabba farliga båtar. Polisen har också rätt att ingripa. Problemet är att Thomas Bodström har nedmonterat sjöpolis och polisresurser på ett sätt som gör att det faktiskt är mycket få därute som kan ingripa. Nu monterar vi upp detta genom att se till att också andra myndigheter kan agera mot dem som är vårdslösa på sjön. Det är nödvändigt och bra. Men beskyll inte den nya regeringen för att vara senfärdig. Det här ärendet, som är rätt stort och komplicerat, har verkligen inte beretts längre än en del andra frågor som Justitiedepartementet och regeringen har haft att hantera.
Fru talman! Beatrice Ask, jag tror att det är viktigt att du som justitieminister inte försöker förvränga sanningen. Du säger att jag har nedmonterat sjöpolisen. Du vet mycket väl att det är polisen själv som organiserar sjöpolisen och att vi har gett de största resurserna till polisen som har getts under de senaste sex åren. Det är viktigt att du inte förvränger sanningen på det sätt du gör nu. Det handlar om respekten, inte bara för dig som person utan för hela ditt ämbete och för regeringen. Man får inte stå och säga sådana saker. Du är väl medveten om att vi har 2 000 fler poliser än vi hade år 2000 tack vare de stora satsningarna. Du ligger under med ett-sex. Du får återkomma när du börjar närma dig kvittering, så kan vi ha en vidare diskussion. Men än så länge ligger ni långt efter. Det som är allvarligt är att du försöker förvränga sanningen. Det som är olyckligt är inte att jag är upprörd, utan det är att Kustbevakningen och tullen nu kan konstatera att den lag som hade varit fullt möjlig med en icke-borgerlig regering inte blir av till sommaren. Sommaren 2007 kommer det inte att finnas en lag. Inte bara jag utan också andra jurister anser att den lag som nu finns är bristfällig och inte tillräcklig. Just med tanke på den utveckling som har varit till sjöss är det viktigt att vi får denna lagstiftning. Vi vet ju - även om du inte låtsas om det - att det är en splittring som är orsaken. Det handlar inte om tjänstemännens beredningsarbete. Du får det att låta som att det är de som inte klarar detta. Allt handlar om att ni är fyra olika partier som inte vet vart detta ska styras. Det är orsaken, inget annat. Det skulle ha varit hur lätt som helst att ha en lag klar till sommaren, och propositionen skulle ha kunnat behandlas här före mars utgång. Då hade lagen kunnat träda i kraft senast den 1 juli. Detta sjabbel, som du är ytterst ansvarig för, får till resultat att det inte blir någon lag. Vi kan se vad det får för konsekvenser. Det är djupt olyckligt. Tack för debatten!
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi har fått fler poliser och att vi fick det under Thomas Bodströms tid som justitieminister. Det var väldigt bra. Men det blev inte fler sjöpoliser. Det blev en neddragning av sjöpolisverksamheten. Det är också sant. Jag påpekade att detta är ett problem i det här sammanhanget, när vi pratar om sjösäkerhet. Därför har vi anledning att samordna andra myndigheter så att de sammantaget får mer kraft att bekämpa onykterhet till sjöss. Jag tycker att det är otroligt viktigt. Jag tycker heller inte att vi ligger under med ett-sex när regeringen nu genomför den största satsningen någonsin samtidigt som ni socialdemokrater är de som vill anslå allra minst pengar till polisen. När det gäller beredningsprocessen är det väsentligt att framhålla att vi här inte har haft en sedvanligt långsam beredning. Det är kanske en skillnad mellan socialdemokratiska regeringar och en alliansregering. Det verkar som om Thomas Bodström har uppfattningen att beredning är något som görs bara av tjänstemän och att jag alltså skyller på tjänstemännen om jag talar om beredningen. Hos oss har vi också en politisk beredning. Vi diskuterar avvägningar, prioriteringar och annat politiker emellan. Det är en naturlig del i beredningsprocessen att man har politiska diskussioner ovanpå de tjänstemannaresonemang som kan finnas. Det kan också hända att politiker kan komma med ett förslag där man behöver gå tillbaka till tjänstemännen för att få underlag och annat. För mig är beredning både tjänstemannaarbete och politiskt arbete på departements och regeringsnivå. Det är ingenting märkligt. Vi har inte dragit detta i långbänk. Vi kommer att lämna ett förslag till riksdagen, så att vi får ett bra beslut när det gäller att öka säkerheten till sjöss.